Herr talman! Jag skall inte falla för frestelsen att omedelbart kommentera det här intressanta ordskiftet — jag kanske återkommer senare. För ett år sedan undertecknades i Paris avtalet om vapenvilan i Vietnam. Vi upplevde lättnad och glädje. Ett av historiens blodigaste och brutalaste krig skulle avvecklas. Massförstörelsen och det meningslösa dödandet skulle bringas att upphöra. Vietnams folk kunde äntligen hoppas på fred och försoning. Parisavtalet betecknades som ännu en milstolpe i det vietnamesiska folkets sekellånga kamp för frigörelse. Positiva resultat kunde snabbt avläsas. Bombningen av Nordvietnam upphörde. De amerikanska trupperna drogs bort. Krigsfångar utväxlades. Men Vietnams folk har ännu inte fått sin fred. Striderna fortsätter i Sydvietnam. Djupgående sociala och politiska motsättningar skiljer systemen. Facit från det gångna året inger djup oro och förstämning: 10 000-tals döda, anklagelser om 100 000-tals avtalskränkningar. I Saigon söker alltjämt en brutal förtryckarregim konsolidera sin makt. De demokratiska frioch rättigheterna undertrycks i strid med Parisavtalet. Ett stort antal politiska fångar hålls fängslade under omänskliga förhållanden. Med särskild brutalitet förföljs den s.k. tredje kraften, den som skulle spela en nyckelroll i den svåra övergången till försoning och demokratisk återuppbyggnad. Kränkningar av Parisavtalet har förvisso förekommit från båda håll. Skillnaden är den att Nordvietnam och PRR och den tredje kraften har ett klart och uttalat intresse av att Parisavtalet strikt följs. Saigonregimen har ett lika klart intresse av att avtalets bestämmelser icke genomförs, ty det upplevs som ett hot mot dess maktställning. En lösning av Sydvietnams politiska problem i enlighet med Parisavtalets bestämmelser är nödvändig. Pariskonferensen om Vietnam ålade de tolv signatärmakterna ett klart ansvar för freden i Vietnam. Vi riktar till dessa en enträgen vädjan om att vidta åtgärder för att återställa respekten för avtalet. Under tiden stöder vi återuppbyggnadsarbetet i Nordvietnam, och vi har i årets budget ett förslag om 20 miljoner kronor i direkt bistånd till PRR. De medlemmar av denna riksdag som nyligen besökt Vietnam kan säkert vittna om det arbete som pågår, om betydelsen av vår insats. Vi får inte glömma, och den internationella opinionen får inte glömma Vietnam. Ty än återstår en lång väg innan freden och oberoendet har vunnits. När det gäller Mellanöstern kan vi för första gången på årtionden betrakta utvecklingen med försiktig optimism. Vapenvilan som tillkom under FN:s medverkan hängde på en utomordentligt skör tråd. Risken för nya strider med oöverskådliga konsekvenser även utanför själva konfliktområdet var oerhört stor. Överenskommelsen om ett åtskiljande av de israeliska och egyptiska trupperna ger hopp om en gradvis nedtrappning av en av vår tids farligaste och mest svårlösta konflikter. Förhoppningarna knyter vi till det faktum att detta kan vara det första steget på en sannolikt lång och besvärlig väg till en fredlig samlevnad i Mellanöstern. Det är ett militärt avtal som slutits. Men genom att det är den första officiella överenskommelse som undertecknats av israeler och araber får avtalet också en vidare politisk och symbolisk betydelse. Utvecklingen har visat att ingen militär lösning finns på de frågor som i årtionden ställt israeler och araber mot varandra. Ingen part kan bygga sin säkerhet på militär styrka. Denna åsikt har fått allmän spridning. Därför knyter vi våra förhoppningar till förhandlingarna i Geneve. Den svenska regeringens inställning är känd: folken i Mellanöstern måste äntligen få fred, en fred som grundas på alla folks legitima intressen. Grundvalen för en bestående fred utgörs av säkerhetsrådets resolution 242 från hösten 1972. Den har vårt helhjärtade stöd i alla sina delar. Sverige har alltsedan konfliktens början sökt medverka till en lösning i fred. Svenska medborgare har kanske mer än något annat lands medverkat i fredsarbetet i Mellanöstern. Folke Bernadotte, Dag Hammarskjöld och Gunnar Jarring har under olika skeden gjort betydelsefulla insatser. Tusentals svenskar har deltagit som medlemmar i FN:s fredsstyrkor. Det finns i detta sammanhang anledning att erinra om den avgörande betydelse som Östen Undén haft för den svenska utrikespolitikens utformning. Han formade med fasthet och skarpsinne den svenska neutralitetspolitiken, till värn för vår frihet och vårt oberoende. För honom var neutralitetspolitiken ett led i en fredspolitik. Den ålade oss en förpliktelse att efter måttet av vår förmåga medverka i Förenta nationernas arbete för fred och säkerhet i världen. Det var på hans initiativ som Sveriges medverkan i världsorganisationens fredsbevarande aktioner inleddes. För honom framstod också neutralitetspolitiken som en solidaritetspolitik. Han insåg tidigt faran av att världen uppdelades i ett internationellt klassystem mellan rika och fattiga stater, med allt vad det innebär av inneboende konflikthot. En fast neutralitet kunde förenas med aktivt engagemang för demokratiska värden och social rättvisa. Han välkomnade den koloniala frigörelsen i övertygelsen att ”fattigdom och klassprivilegier inte tillhör naturens ordning”. Östen Undéns framtidsdröm var en internationell rättsordning som kunde värna fred, rättvisa och samarbete mellan nationerna. Den framtidsdrömmen innefattade en global hushållning där jordens resurser upplevdes som gemensamma för folken. Den speglade en stark känsla för rättfärdighet och gemenskap. Det finns anledning att i dessa oljekrisens dagar erinra om dessa Östen Undéns framtidsförhoppningar på en internationell rättsordning och en global hushållning. Oljekrisen har visat industriländernas sårbarhet. Den har understrukit hur beroende vi är av varandra. Den har samtidigt blottat en kris som gränsar till kaos i världssamfundets sätt att fungera. Den har därmed givit en ny dimension åt vår strävan efter trygghet. När vi talar om trygghet då menar vi oftast trygghet i jobbet, social trygghet, trygghet på ålderns dar och för den egna familjen. Det är en trygghet som är djupt förankrad i vår upplevelse av vardagen. Den ligger nära i tid och rum. Och vi har i Sverige nått rätt långt i vår strävan att bygga ett samhälle som kan värna denna trygghet i vårt dagliga liv. Men vi har mer och mer kommit att inse att denna vår trygghet står i nära samband med andra nationers och folks förhållanden, med utvecklingen i samhället och i världen i stort. Människors lidanden i Vietnams byar, på gatorna i Santiago, på Golanhöjderna och i Sinai ligger oss nära. De berör också vår trygghet. Det vet de flesta, även de som försöker vända sig bort. Vi har fått klart för oss att energi är en begränsad tillgång, en knapp resurs som kräver hushållning i stället för slöseri. Vi ser hur energitillgångar, råvaror, luft och vatten är för hela jorden gemensamma tillgångar. Av dessa gemensamma tillgångar får de fattiga länderna endast en bråkdel. Utvecklingen i industriländerna som i hög grad byggt på billiga råvaror och billig energi kan inte drivas som om de fattiga folken inte existerade. Ty det är att räkna med — som någon uttryckt det — en kraftigt stympad mänsklighet, en isolering i rum och tid som är en orimlighet i de snabba kommunikationernas värld. ”Vi kan inte”, som bl.a. det stora kristna riksmötet i Göteborg uttalade, ”underlåta att uppleva produktionens inriktning och sammansättning som en moralisk fråga”. Insikten sprider sig. Allt fler människor börjar intressera sig för, se med allvar och oro på de långsiktiga utvecklingsproblemen. De vill inte att utvecklingen fritt skall få skriva sina egna lagar. De vill veta att det står i mänsklig makt att förhindra överbefolkning, svält, våld och konflikter på vår jord. De vill att ekonomin i vårt samhälle skall vara varsam om människorna, hushålla med begränsade energioch råvarutillgångar, skydda miljövärdena. De vill finna vägar att ge sig i kast med dessa problem. Det betyder att framtidsförväntan inte bara innefattar de egna möjligheterna i huet utan också ett långsiktigt perspektiv som inbegriper en mycket vidare gemenskap av människor. Det är där man söker en trygghet, och den måste bli gemensam. Nu är möjligheten till påverkan för både den enskilda människan och den enskilda nationen, särskilt om den är liten, mycket begränsad. I västekonomierna finns det en tendens att ägande och makt koncentreras på allt färre händer. De starka ekonomiska maktgrupper som gör sig gällande i en kapitalistisk marknadsekonomi har stor effektivitet men ringa förmåga att planera på lång sikt för mänskliga och sociala syften. I de statssocialistiska länderna har det byggts upp en väldig byråkrati och en hård central styrning, som på många håll också kränker människors värdighet. I båda fallen innebär utvecklingen en stark maktkoncentration. Detta leder till ständiga konflikter med de sociala mål som människorna upplever som väsentliga. Det skapar en spänning mellan behovet av långsiktighet och en inneboende drift till kortsiktighet, mellan koncentration av ekonomisk makt och människors vilja till medansvar och medbestämmande. Detta gäller inom nationerna. Det gäller i än högre grad i den internationella ekonomin. I världssamfundet finns föga av demokratiskt uppbyggda krafter, som kan värna om det mänskliga och det sociala. De multinationella företagen har skaffat sig en rörelsefrihet som leder tankarna tillbaka till förhållandena under industrialismens barndom. Man skall naturligtvis inte generellt och ensidigt fördöma dem. Så mycket står klart att nationellt uppbyggda skydd och kontroller har svårt att rå på företag som kan arbeta över nationsgränserna. Särskilt sårbara är självfallet de fattiga länderna. Men även små nationer med hög industriell utveckling kan ha svårt att värna sitt oberoende. De multinationella företagens grepp över energiförsörjningen i hela västvärlden har gett alla en konkret bild av de väldiga maktgrupper som alltmer dominerar den internationella ekonomin. Det är inom parentes sagt med förvåning man mot denna bakgrund tar del av moderaternas utläggningar i detta ämne, i deras principmotion. Sida upp och sida ner fäller de förkastelsedomen över den demokratiska arbetarrörelsen. Socialdemokratin framstår som en sammansmältning av allt ont — centralisering, koncentration, ofrihet och beroende — och det talas mycket om den enskilda människans maktlöshet. Jag hörde herr Bohman plötsligt säga några erkännsamma ord om gamla socialdemokrater och tala om värdegemenskap. Jag tänkte då: Han kanske menar någonting med det. Men det visade sig att det bara var en startpunkt för att desto hårdare kunna rikta beskyllningen mot socialdemokraterna för att vara beroende av kommunisterna. Det var säkert inte en socialdemokrat som i det ögonblicket upplevde någon som helst värdegemenskap med moderaterna. Men denna förkastelsedom över arbetarrörelsen står i oerhörd kontrast mot beskrivningen av de multinationella företagen i samma motion. Där klagar man över en onyanserad debatt, alltför inriktad på de negativa sidorna. Dessa företag nalkas moderaterna med tassande varsamhet, nästan ödmjukt. För moderaterna framstår den demokratiska arbetarrörelsen som ett stort hot, de föga demokratiska multinationella företagen däremot inte. Det är belysande. Men så mycket vet vi: det går inte att bygga en stabil och säker framtid i ensidig förlitan på marknadskrafterna. De ger inte trygghet.

Tvärtom bör man känna en sund misstro; då kan man effektivare värna de sociala målen. Det positiva i detta läge är att insikten växer om att vi gemensamt måste planera vår framtid i världssamfundet och i det egna samhället. Det förutsätter att vi är beredda att ta ett ansvar. Detta förutsätter i sin tur ett förtroende för människorna. Det är i en ständigt fortgående demokratisering som vi kan bygga förhoppningen om en framtid i gemenskap. Man måste kunna ta ansvar i solidaritet. Låt mig ta ett exempel, som är litet i det stora sammanhanget men som har en omedelbar aktualitet för oss: Vi står mitt uppe i en energikris. Den har ställt oss inför utomordentligt svåra bedömningar. Handelsministern kommer i morgon att utförligt redovisa dessa frågor. Men låt mig till herr Helén säga att vi hela tiden har försökt att regelbundet redovisa försörjningsläget. I går fick massmedia ett utförligt siffermaterial. Vi kommer att fortsätta att redovisa sådant. Kan man finna effektivare vägar att få ut materialet, är vi självfallet beredda att diskutera även sådana uppslag. Till herr Fälldin, som antydde att vi inte hade grepp om försörjningsläget, vill jag säga att detta är riktigt så till vida att vi icke hade något grepp om de oljeproducerande länderna och om de multinationella oljebolagen. Det hade vi inte; det var ju det som skapade osäkerheten.

De har gjort en bra insats. Det är ingen hemlighet att vi under de här månaderna har haft besök från andra länder, som ville införa ransonering. De har sagt att de icke hade den administrativa beredskap som finns i Sverige utan trots alla svårigheter måste vänta med ransoneringarna, fastän de skulle vilja genomföra sådana. Man bör därför inte svinga färlan över de enskilda människor som har slitit hårt här och på många sätt utfört ett synnerligen bra arbete. För att nyansera bilden är det klart att jag kan säga till herr Hermansson att det inte bara är de kapitalistiska oljebolagen som har höjt priserna. Om herr Hermansson studerar de oljepriser som gäller i Finland i dag, skall han finna att de ligger icke oväsentligt högre än de oljepriser som gäller i Sverige. Det beror på att finnarna väsentligen klarar sin försörjning från Sovjetunionen — och det är väl i alla fall inte någon kapitalistisk försäljningsorganisation som där har varit i arbete! Man kanske därför bör vara litet mer nyanserad när man talar om vilka som har tagit ut höga priser. Men det här kommer handelsministern att utförligt teckna i morgon. Vi var ju, herr Bohman, i stort sett överens om insatserna och ransoneringarna. När man i efterhand försöker ”skjuta” på oss är det inte särskilt ståndaktigt — så hade inte Karl XI:s drabanter gjort i rök och damm! Vi kan i dag se ljusare på framtiden än för någon månad sedan när det gäller försörjningen, även om mycket av osäkerheten består. Det beror på förändringar till det bättre i det internationella läget. Det beror på att vi har haft tur med en mild vinter, som har medfört stora besparingar. Men det beror också på att det svenska folket av egen fri vilja dragit ned sin energiförbrukning. Energikrisen har ställt människor inför stora svårigheter. Med stor snabbhet insatta besparingsoch ransoneringsåtgärder blir aldrig absolut rättvisa. Många människor kan tycka att de har blivit sämre behandlade än andra — det finns många irritationsmoment. Men detta får inte bortskymma ett faktum av avgörande betydelse. Det svenska folket visade sig ha en hög beredskap inför det snabba omslaget. Det är ett slags beredskap som aldrig kan planeras eller regleras eller fördenskull ransoneras fram. Det är denna förmåga att gemensamt ge sig i kast med en ny situation som är ett samhälles egentliga styrka. Här drog man ner elförbrukningen med 15 procent, trafiken minskade med 30 procent osv., och detta i mycket hög grad genom frivilliga insatser. Det ter sig i det läget riktigt att framföra ett tack till det svenska folket för det ansvar och den solidaritet som visats i ett besvärligt läge. Vi måste fortsätta på den linjen. Ty då kan vi hoppas undvika besvärande ingripanden för att trygga det som ändå är viktigast av allt: sysselsätt Vi kan föra med oss en insikt av bestående värde från denna krisvinter. Vi kan inte hoppas att någon annan skall komma och lösa våra problem. Vi kan inte lita på marknadskrafterna. Vi måste lita på vår egen sammanhållning, känslan av gemensamt ansvar. Men grundvalen måste naturligtvis vara en aktiv samhällelig politik. Vi vet nu att vi beslutsamt måste satsa på en planmässig hushållning av vår energiförsörjning.

Jag hoppas att inga dogmatiska skygglappar skall förhindra ett kraftfullt agerande på dessa områden. Det har tidigare från regeringens sida framhållits, att frågan om ett statligt engagemang inom oljebranschen övervägs. Jag kan nu meddela att i dagarna industridepartementet i samarbete med Statsföretag inleder förprojektering av ett nytt raffinaderi med en kapacitet av 7—10 miljoner ton årligen. Regeringen är intresserad av en samverkan med olika parter i denna fråga, inte minst med konsumentkooperationen. Vid ett engagemang av detta slag är det nödvändigt att ägna stor uppmärksamhet även åt råoljeanskaffningen och de färdiga produkternas avsättning, och så får vi rationellt pröva oss fram på de här linjerna efter de möjligheter som utvecklingen bjuder. Herr talman! Det finns också krafter som söker utnyttja den oro som ligger i tiden till en medveten strävan att återinföra det gamla samhället. När man tror sig kunna utnyttja oron till att undergräva människornas tro på möjligheten att förändra samhället blir den politiken aggressiv och övermodig. Det är i och för sig inga nya tankar som förs fram. Samhällsinflytandet är för stort, säger man. Den enskilde har för litet att säga till om. Skatterna måste sänkas och utgifterna skäras ned, kapitalet få ökad frihet. Det har fötts en ny individualism, säger man. Det här har vi hört förut. Det var i den individuella frihetens namn som högern gick emot ATP, arbetsmarknadspolitiken och den solidariskt uppbyggda välfärden. Det är en frihetssyn som leder tillbaka till ett samhälle där friheten uppnåtts av ett fåtal i isolering, där friheten lätt blir frihet från ansvar för andra människors väl, där friheten måste vinnas och värnas i konkurrens med och till priset av andra människors frihet och välstånd. Det är en frihet som skulle ställa det stora flertalet ensamma inför starka maktgruppers inflytande och utan skydd av en solidaritet mellan människorna. I Jönköping i våras jublade herr Bohman över en konservativ vind som skulle gå genom världen. Och visst har den vinden funnits. Det moderaterna säger i sina ideologiska betraktelser, det kan man ord för ord återfinna i andra konservativa partiers förkunnelser runt om i världen. Skillnaden är den att på andra håll har konservatismen vunnit makten och kunnat konfrontera sina idéer inte bara med sina politiska motståndare utan också med verkligheten. I det stora landet i väster sade man för något år sedan: Fråga inte så mycket efter vad regeringen kan göra för dig. Tänk på vad du kan göra för dig själv! Nu hörs mycket litet av detta talesätt, därför att verkligheten själv visat dess orimlighet. I Storbritannien skulle man införa en ny individualism. Staten skulle inte lägga sig i så mycket. Ekonomin skulle vara fri utan ingripanden av något slag. Det är inte min avsikt att kritisera den engelska regeringen. Jag vill bara konstatera att konservatismen, så som den förespeglades människorna, helt enkelt inte gick att tillämpa. Man har hamnat i ett läge med stora statliga stödåtgärder för industrin, med en hård reglering av lönemarknaden och svåra motsättningar mellan regering och fackföreningsrörelse. I Japan har man nått utomordentligt imponerande resultat i form av ekonomisk tillväxt. När tillväxten nu hotas på grund av energikrisen upptäcker man svagheten i att tillväxten inte tillräckligt använts för att skapa social välfärd och trygghet för folkflertalet. Det är den man nu vill skapa i Japan, och det är klokt. Den lärdom vi kan dra är följande, och den är fundamental: När konservatismens idéer konfronterats med verkligheten har de kraschlandat. Det är obestridligen så att konservativt styrda länder mera drabbats av sociala strider och konfrontationer, av klyftor och motsättningar mellan människor än de länder där man sökt föra en konstruktiv välfärdspolitik med trygghet och utjämning som mål. Risken är den att man i konservativa länder skyller motsättningarna och misslyckandena på de fattiga, de eftersatta, och då blir högerpolitik lätt liktydig med konfrontationspolitik. Vidare: Ett lands välstånd kan inte bara mätas i siffermässig tillväxt. För att välståndet skall få ett levande innehåll för människorna och därigenom bli stabilt och varaktigt måste produktionsresultat först och främst nyttjas för att bygga en välfärd för hela folket. Annars sviktar hela samhällsutvecklingen vid första svårare påfrestning. Den nya individualism som herr Bohman talar om är ingenting annat än den gamla egoismen. Det vi behöver är inte denna gamla egoism. Det gäller i stället att finna vägar till en ny och starkare gemenskap. Det är en svår uppgift som endast kan lösas av aktiva människor i demokratisk samverkan. En del upplever den möjliga begränsningen i våra resurser som ett svårt hot. Jag tror inte det är så. Begränsade resurser behöver inte betyda stillastående eller stagnation. Det finns en sund reaktion hos människor mot en hektisk slit-och-släng-mentalitet. Samtidigt bör vi akta oss för att moralisera över varor som i många människors vardag betyder mycket stora frihetsvärden. Men det finns en växande förståelse för och krav på att ta ut välstånd och välfärd i andra former och en beredskap för att leva annorlunda. Den måste politiken knyta an till. Men det måste också understrykas att för många i vårt samhälle är alltjämt knappheten på materiellt välstånd en bister verklighet. Det gör fördelningsfrågorna och den sociala utjämningen allt viktigare. Hushållningen med resurser går enligt min mening väl att förena med fortsatta framsteg. Vi vill inrikta det politiska arbetet på områden där människors välfärd, gemenskap och frigörelse bäst kan främjas. Det ställer alltjämt i första hand krav på en politik för vidgad sysselsättning. Jag har vid många tillfällen haft anledning att understryka att vi har en större del av befolkningen i arbete än det stora flertalet andra länder och att detta till väsentlig del beror på kraftfulla samhällsinsatser på arbetsmarknadspolitikens breda fält. Men vi är inte nöjda. Ty det är ännu alltför många som inte har möjlighet att göra den arbetsinsats som de skulle kunna och vilja utföra. Därför förblir det en central uppgift för socialdemokratins politik att under 1970-talet väsentligt vidga sysselsättningen. I denna strävan spelar industrin en viktig roll. Det är ur dess utveckling de ekonomiska resurserna till väsentlig del måste tas. Samtidigt är det en otvetydig tendens i alla industriländer att varuproduktionens andel av sysselsättningen stagnerar eller minskar. Det är inte på detta område som vi kan uppnå de stora sysselsättningsökningarna. Nu har en del därav dragit slutsatsen att vi måste anpassa oss till ett liv i mer eller mindre påtvingad sysslolöshet. Men det bygger på tanken att samhället är färdigt, att utvecklingen har tillgodosett alla mänskliga behov. Det är dock inte så. Vi kan i dag konstatera hur bristen på personal inom stora områden av samhällslivet skapar betydande problem och svårigheter. Det kan gälla sjukvården, daghemmen, skolan och mycket annat. Vi bör ha lärt oss av erfarenheten: Man kan rationalisera mycket i det här samhället. Men man kan aldrig rationalisera bort kontakten mellan människor. Ty då bryter man en möjlighet till gemenskap, en väg ut ur isolering. Låt mig ta ett exempel bland ofantligt många: När riksdagen i höstas genom stimulansåtgärder skapade underlag för anställning av 7 000 hemsamariter, då skapade man inte bara 7 000 nya jobb, inte bara bättre stöd och vård för åtskilliga 10 000-tal pensionärer och handikappade. Man öppnade också en väg till mänsklig kontakt, som kan betyda lika mycket som de rent materiella åtagandena. Genom denna utbyggnad av den offentliga sektorn skapade riksdagen både ökad frihet och större gemenskap. Vi behöver inte befara att det i framtiden kommer att saknas meningsfulla arbetsuppgifter. Det finns en på många sätt berättigad oro för att effektiviteten i vårt samhälle skall bli ett självändamål, att människan skall bli underordnad maskinen, tekniken och byråkratin. Skall vi slå vakt om en mänsklig dimension, skall vi öka välfärden inte bara kvantitativt utan också kvalitativt, måste vi se till människornas behov av omtanke och kontakt med varandra. En fortsatt utbyggnad av den offentliga sektorn ger i detta perspektiv inte bara en högre livskvalitet och en ökad välfärd. Det är också det sätt på vilket vi kan tillgodose de växande anspråken på arbete i vårt samhälle. Samtidigt måste man ständigt bekämpa byråkrati och förstelning — däri ger jag herr Helén rätt. Nu hävdas från högerhåll att vi måste rida spärr mot en utbyggnad av den offentliga sektorn därför att den hotar friheten. Man hävdar att även i det konservativa samhället kommer det att finnas en tjänsteproduktion. Men det blir i mycket högre grad en privat tjänsteproduktion som fungerar på den fria marknadens villkor. Kommersialismen får större spelrum. Den som har råd kan skaffa en hemsamarit, köpa färdtjänster, få del av kulturen, låta barnen gå till förskola eller fritidshem. Ty tjänster blir dyra. Men på det sättet skulle en del av befolkningen permanent ställas utanför arbetslivet. En del av befolkningen skulle aldrig få tillgång till de tjänster som produceras. Detta är en fråga om politiska värderingar. Låter vi samhällsutvecklingen få underordna sig de ekonomiska krafternas fria spel, då har vi valt den sociala utarmningens, den otillräckliga sysselsättningens och den bristande gemenskapens väg. Men vi kan också välja att satsa på solidaritet och gemenskap, på den svåra och krävande uppgiften att ta på oss de uppoffringar av egenintresse som solidaritet och omtanke om andra ställer på oss. Sysselsättningen förblir socialdemokratins viktigaste fråga. Därmed sammanhänger också den strävan till förnyelse och demokratisering av arbetslivet som arbetarrörelsen under de senaste åren fört fram till en huvudfråga i det politiska arbetet. Där berörs en kärnfråga i industrisamhällets . utveckling. Vi måste slå vakt om det praktiska yrkesarbetets värde. Det sker vid löneförhandlingarna. Det sker också genom att förbättra arbetsmiljön, förstärka anställningstryggheten, vidga demokrati och medbestämmande. Jag har kallat detta för den största demokratiseringsprocessen i vårt land sedan den allmänna rösträtten genomfördes. Vi är i gång med detta arbete. Vårriksdagen 1973 antog lagen om styrelserepresentation och förslaget om AP-fondernas medverkan i aktieköp. Höstriksdagen 1973 antog lagen om arbetsmiljön och lagen om anställningstrygghet. Nu skall dessa lagar föras ut i den praktiska verkligheten. Arbetarnas och tjänstemännens fackliga organisationer står inför uppgiften att i det vardagliga fackliga arbetet ge riksdagens beslut det konkreta innehållet. Och vi förbereder nästa reformetapp i väntan på nya förslag från utredningen om § 32, arbetsmiljöutredningen och den Åmanska utredningen om anställningstrygghet. Vi befinner oss i början på ett mödosamt och tålmodigt arbete för att genomföra den förbättring och demokratisering av arbetslivet som förslagen åsyftar. Det kommer att ta tid och möta svårigheter, men jag tvekar inte ett ögonblick att hävda att framgång i detta demokratiseringsarbete blir avgörande för hur människorna kommer att uppleva framtidens industrisamhälle och för möjligheten att skapa ett större mått av gemenskap i samhället. Det förblir därför en oerhört lockande framtidsuppgift. Jag skall inte ge mig ut på några ideologiska djupdykningar — jag skall för övrigt strax gå över till priset på fläsk — men jag vill ändå säga att det är riktigt att vi måste ha en planmässig hushållning på många olika områden. Samtidigt bör man inte ha någon övertro på staten, och man bör passa sig noga för olika typer av militärindustriella komplex. I det läget är den demokratiska balansen i vårt samhälle nödvändig, och en oerhört viktig väg att vidga demokratin blir att förstärka människornas ställning ute på arbetsplatserna, deras möjligheter att vara med och påverka. Detta är ett centralt inslag i den socialism som jag föreställer mig. Jag har tagit upp två frågor som socialdemokratin fäster det största avseende vid: sysselsättningen och arbetslivets förnyelse. Vi kommer i denna riksdag att få ta ställning till en rad andra betydelsefulla frågor. Inom kort väntas ett utredningsförslag om en sänkning av den allmänna pensionsåldern och andra pensionsförbättringar, om en omläggning av skattesystemet, om bostadsfrågan. Regeringen har som mål att i dessa tre frågor framlägga förslag för årets riksdag. Vi förbereder ett förslag till en kulturpolitisk satsning. Vi fortsätter arbetet för jämställdhet mellan män och kvinnor. Vi har ett fortlöpande reformarbete som avspeglas i statsverkspropositionen och i fristående propositioner. Vi har ca 1 600 motioner att ta ställning till. Och då ställer många frågan: Kommer riksdagen att ha tillräcklig handlingskraft att konstruktivt kunna behandla detta väldiga material? Att ta ställning och driva fram lösningar som är till gagn för människorna? Det har av naturliga skäl skrivits och talats en hel del om det parlamentariska läget. Man har talat om möjligheten till samförstånd och möjlighet till strid. Jag kan för socialdemokratins del upprepa vad jag sade härom i 1971 års remissdebatt, i inledningen till den pågående valperiodens arbete: Jag underströk då ”att det utan tvekan ligger ett värde i samlande lösningar i Sveriges riksdag. Det förutsätter en förmåga till öppenhet och hänsyn. Man skall inte vara så svag att man låter prestige och futtiga smågräl stå i vägen för en uppgörelse när denna är möjlig. Socialdemokratin kommer för sin del att för riksdagen lägga fram den politik som vi format ut efter en intensiv diskussion inom vår rörelse och som vi lagt fram för väljarna inför valet. Det blir sedan oppositionspartiernas sak att ta ställning. Erfarenheten får visa hur långt samförståndet sträcker sig.” Jag tillade att ”det parlamentariska läget kan erbjuda frestelser till taktiska manövrer, till ett spel med nålstinget som mål och endagsrubriken som pris. Vinsten får dagsländans karaktär. Det kan däremot allvarligt skada respekten för politiken bland medborgarna och därmed de demokratiska värden de politiska partierna skall värna.” Nu kan man väl i efterhand säga att riksdagen trots de många motsättningarna och striderna visat en betydande handlingskraft under den gångna valperioden. Det blev en av de intensivaste reformperioder vi någonsin upplevt — när det gäller regionalpolitik och markpolitik, EEC-avtal, arbetslivets förnyelse, stora sociala reformer och mycket annat. Nu framstår de parlamentariska problemen med ökad skärpa. Torsten Nilsson påpekade vid riksdagens öppnande att det svenska folket inte hade valt ett parlamentariskt dödläge. Medborgarna gav sin röst till olika politiska partier för att de i praktisk handling skulle gripa sig an med problem som människorna upplever som väsentliga i sin vardag. Det ansvaret har vi alla inför väljarna. Det ställer krav på oss. Endast erfarenheten kan visa om det kommer att bli möjligt att nå fram till lösningar. Men det skulle rimma dåligt med vårt ansvar om vi från början avskrev möjligheten att denna riksdag skall kunna visa handlingskraft och arbetsduglighet. Herr Bohman och moderaterna har tagit ställning långt i förväg. De flesta torde ha lagt märke till hur herr Bohman och hans anhängare med något av frenesi drivit tesen att det gäller att till nästan varje pris söka strid och konfrontation med socialdemokratin i riksdagen. Kan man nå fram till en konsekvent blockpolitik i alla viktiga frågor, så kan man snabbt nå fram till ett dödläge och ett förlamande av riksdagens arbetsduglighet. Därmed framtvingas nyval och i varje fall i herr Bohmans ljusa förhoppningar ett efterlängtat regimskifte. I vissa kretsar får herr Bohman säkert applåder för en sådan hållning. För det galleriet spelar herr Bohman upp. Det är däremot tveksamt om han vinner anklang hos en bredare publik. Folk i allmänhet är nog mer intresserade av sakfrågor, av att söka lösningar på problemen än av herr Bohmans linje — konfrontation till varje pris. Detta innebär på intet sätt att jag betvivlar eller nedvärderar herr Bohmans konservativa övertygelse och att han av denna övertygelse jagas fram till sin konfrontationspolitik. Det är viktigt att en politiker står för sin övertygelse, är beredd att kämpa för sin sak. Det är viktigt att människorna i detta avseende kan lita på sina företrädare. Men det finns också ett annat element. Jag känner en tveksamhet inför storvulna ord. Men låt mig kalla det för ett medvetande om ett stort ansvar inför landet, inför de människor som vill ha lösningar på viktiga problem, som vill att utvecklingen skall drivas framåt även om man inte i alla avseenden får sina önskemål tillgodosedda. Det finns en gräns där trofastheten mot idealen och kampen för den egna saken övergår i fanatism. Då hamnar man i en steril konfrontationspolitik. Det bör herr Bohman tänka på. Jag säger detta i fullt medvetande om att motsättningarna sakligt och ideologiskt kan bli så stora, eller riksdagens handlingskraft så försvagad, att intet annat återstår än att vädja till folket i val, och då är vi, liksom herr Fälldin sade, politiskt och organisatoriskt beredda. I dag gäller det emellertid att ge sig i kast med det praktiska arbetet. Jag skall om det som framhållits tidigare i debatten om grundlagarna inte säga annat än att vi gärna skall bedriva en informationskampanj om dessa. Vi förbereder en skrift som för medborgarna skall klarlägga vad den nya författningen innebär. Det har ju varit enighet om grundlagen, och vi arbetar med frågan om de medborgerliga rättigheterna. Jag har bara i skilda sammanhang haft anledning att framhålla att det är i folkets demokratiska medvetande som garantin för demokratin i grunden ligger.

I England, som inte har en enda paragraf där det stadgas om motsvarande rättigheter, har man däremot en hygglig parlamentarisk tradition, kanske den finaste parlamentariska traditionen i något land.

Herr Hermansson får nog välja här så småningom, ty detta balansnummer framstår som orimligt. Jag tycker att han skall dra tillbaka nosen från avgrunden. Låt mig sedan övergå till att säga något om den ekonomiska situationen. Det har varit en ganska osäker ekonomisk utveckling i världen. Mot den bakgrunden har vi försökt att bygga upp en stark ekonomi — och vi har en sådan. Vi ligger på andra plats i världsstatistiken när det gäller produktionen, och vi tar in på USA:s försprång. Vi satsar mera på den offentliga sektorn än andra länder men har ändå den högsta privata konsumtionen i Europa. Vi har byggt upp valutareserven bara under förra året från 4 miljarder till 12 miljarder kronor. Och vi fick en konjukturuppgång under 1973. Industriproduktionen var under de första tio månaderna 8 procent högre än året förut, orderstocken var 50 procent högre, sysselsättningen var 3 procent högre, exportvärdet var 27 procent högre. Men konjunkturuppgången var inte likformig, och därför lade vi till det där konjunkturstimulanspaketet i höstas, som innebär en utomordentligt kraftig stimulans. Borttagen folkpensionsavgift, höjda barnbidrag, förbättringar för folkpensionärer och låginkomsttagare med barn, satsning på hemsamariter och daghem och annat — alla de här sociala reformerna betyder en satsning på 2,5 miljarder som trädde i kraft vid årsskiftet. Samtidigt för vi en lätt kreditpolitik med en i europeiska sammanhang närmast sensationellt låg ränta. Men då kom oljekrisen. Och det är alldeles ärligt när vi säger i finansplanen att det rådde ett läge av genuin osäkerhet. Vi visste ju inte vad som skulle hända: Får vi någon olja? Hur påverkas den internationella ekonomin? Vad händer med vår egen ekonomi? Vi hade inget underlag, och då var det ju ärligt att till riksdagen säga att vi inte hade underlag för att bestämma oss. Det går ju bra att säga som herr Bohman: ”När man går på fjället behöver man en klar kursriktning.” Ja visst, men blir det dimma så kan det vara klokt att sansa sig ett tag tills dimman lättar och sedan gå framåt. Det har vi gjort. Det är klart att vi insåg att man skulle gräla på oss ett par veckor tills vi fick klarhet i situationen, men vi sade: Vi skall handla snabbt när det finns möjlighet. Och titta nu på schemat! Den 25 januari offentliggjordes KI:s framtidsbedömningar. Då fick vi det materialet. Den 26 januari blev det klart mellan LO och SAF. Den 28 januari fick regeringen föredragningen om försörjningsläget. Den gav den fastare grund som vi väntade på. Den 29 januari tog regeringen ställning till den ekonomiska politiken, och den 30 januari lade vi fram vår politik för riksdagen. Snabbare kunde vi under de förutsättningarna inte handla. Naturligtvis skapar det vissa svårigheter i riksdagsarbetet, men det beror på omständigheterna. Inför detta utförde herr Bohman ett oerhört indignationsnummer och talade om renhårighet osv. Men jag vet, och väldigt många andra i kammaren vet, att vad vi än hade gjort i den här situationen så hade herr Bohman uppfört detta indignationsnummer inför kammaren. Hade vi lagt fram förslaget sent i går kväll, när det blev klart, hade han sagt att det var en oförskämdhet mot riksdagen att vi lämnade förslaget till pressen först och inte till riksdagen. Hade jag valt att följa talarlistan och komma fram sist med min redovisning, då hade herr Bohman gjort ett ohyggligt indignationsnummer av att här hade man låtit honom tala i blindo i trekvart utan att han visste vad vi skulle komma med. Hade vi väntat med att publicera propositionen till den 1 februari, när den tas i konselj, hade herr Bohman utfört ett ännu ohyggligare indignationsnummer därför att här stod man och diskuterade i riksdagen och talade inte om vad den proposition som kom två dagar efteråt skulle innehålla. Alla dessa fyra alternativ är alltså vart för sig olikt de andra. De har bara ett gemensamt: vilket man än valde av dem skulle herr Bohman utföra ett indignationsnummer. Det är ett cirkusnummer; det vet jag, det vet herr Bohman och det vet rätt många andra här i kammaren. Men när man nu samtidigt talar om synen på politikerna och respekten för dem, då bör man inte uppföra sådana här cirkusnummer. Det kan ju skada. Herr Bohman vet ju sakligt sett precis hur läget är och att det var rätt besvärligt vilket av dessa fyra alternativ man än valde. Han skulle här liksom vädra en enorm aggressivitet och grälsjuka alldeles i onödan. Det vi har försökt göra är att förena respekten för riksdagen — så att riksdagen först skall ha information — med möjligheter att ändå föra in detta i debatten så snabbt vi över huvud taget kunde. Nå, vad är att säga om åtgärderna? Till herr Helén vill jag säga att kan man underlätta arbetet i finansutskottet, så är vi öppna för alla tänkbara förslag på den punkten. Vi vill inte alls försvåra jobbet i riksdagen. Herr Helén frågade om det var en stridshandling. Det är litet svårt att skildra det som en sådan, eftersom här för det första föreligger enighet i bedömningen att stimulansåtgärder behöver vidtas med hänsyn till den dämpande effekten av energikrisen. För det andra är man i stort sett överens om ramen för stimulansåtgärderna — hur mycket man bör ta i. Det är svårt att exakt beräkna, men bedömningarna ligger ungefär på samma nivå. För det tredje är man överens på vissa punkter. När det gäller vilka åtgärder man skall välja, så ser jag det som en saklig och praktisk fråga. Vad är lämpligt? Hur kan man få ut den bästa effekten? Hur kan man se socialt på detta? Här är man alltså relativt överens på tre punkter: stödet till barnfamiljerna, stödet till pensionärerna, kravet på bättre hushållning med energin. I dagens debatt tycker jag att det fanns en uppslutning av herr Fälldin i fråga om matpriserna och av herr Helén när det gäller satsningen på byggnadsmarknaden. Men det har inte varit min avsikt att stå här och anställa husförhör och kräva besked på varenda punkt, utan det är rimligt att man behöver en tid för eftertanke. Jag tror att det var en missuppfattning av herr Fälldin på en punkt. Man skall nu inte göra teologi av generella och selektiva åtgärder. Det här är åtgärder för att allmänt förstärka köpkraften. Det är i och för sig inget fel — enligt vår mening är det en styrka — om sådana förstärkningar av köpkraften också har ett fördelningspolitiskt inslag, så att man kan rikta dem mot grupper som behöver stöd: barnfamiljer, pensionärer osv. De blir inte mindre generellt köpkraftsstimulerande för det. De har en konjunkturpolitisk effekt. Eftersom man sänker priser eller ger folk ökad köpkraft i handen, så stimulerar det konjunkturen. Det är ju en gammal tradition. Wigforss” krispolitik — för att gå så långt tillbaka — var det första stora exemplet på efterfrågestimulans. Där sattes ju efterfrågestimulansen in för att hjälpa de arbetslösa, för att hjälpa vissa grupper genom Möllers socialpolitik. Den var inte mindre konjunkturstimulerande för det. Det går inte att här göra en skillnad mellan sådant som man gör av fördelningspolitiska skäl och sådant som man gör av konjunkturpolitiska skäl. Sedan talas det om möjligheterna att dra tillbaka. Ja, det är klart att en moms kan dras tillbaka. Det är på sätt och vis en styrka men också en väldigt stor svaghet. Vår typ av barnbidragsoch pensionssatsningar sätter vi in direkt, nu, som en engångsåtgärd som får omedelbar effekt. Vi binder oss inte när det gäller bostadsmomsen. Man får se när bostadsutredningarna kommer — det finns med i den bilden. Det är på ett område där jag skall erkänna att man knappast kan ta ett steg tillbaka — det vore orealistiskt. Det gäller matpriserna. Där går det inte att ta ett steg tillbaka, eftersom vi av många skäl kommer att ha ett tryck uppåt på matpriserna. De anställda på detta område vill ju ha bättre betalt, och jag tror inte att herr Fälldins vänner bland jordbrukarna kommer att säga att de kräver minskad ersättning, utan vi kommer att ha ett tryck uppåt på jordbrukspriserna. Att då öka på detta genom att avskaffa livsmedelsstödet blir svårt i alla situationer — det skulle jag tro.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 Vi har sagt att det är bättre att som alternativ välja att sätta in de här pengarna på två grupper, pensionärer och barnfamiljer, och på två områden som ju plågar den vanliga löntagarkonsumenten särskilt mycket, bostadskostnaden och matkostnaden. Det är så att säga ett positivt val att vi i stället för att under en kort tid sänka priserna på allt möjligt — även på inte särskilt viktiga varor, lyxvaror o. d. — inriktar oss på att hålla igen priserna på de två områden som för den vanliga konsumenten är de mest kännbara — maten och bostaden — och så hjälpa två utsatta grupper — pensionärer och barnfamiljer. Detta enkla resonemang, som är rent sakligt underbyggt, ligger bakom förslaget. Sedan har vi ansett att i ett läge, där man i stort sett är överens både om behovet av stimulans och om ramen för denna stimulans, skall man på ett sakligt och förnuftigt sätt kunna resonera om hur den stimulansen skall sättas in. Då ligger det naturligtvis i vårt partis hela tradition att se socialt på saken och undersöka om det finns möjlighet att kombinera en generell efterfrågestimulans med en inriktning av åtgärderna på grupper som i särskilt hög grad behöver vårt gemensamma stöd. Jag upprepar än en gång att det är detta resonemang som ligger bakom åtgärderna. Att herr Bohman går till strid förvånar mig inte — vilket förslag vi än hade kommit med nästan skulle herr Bohman ha hissat stridssignaler. Men jag vill ändå inte framtvinga ett ställningstagande från hans sida, utan detta får man väl nu fundera på i lugn och ro. Vi tycker emellertid, med utgångspunkt i den debatt som förts, att det här är ett sakligt väl motiverat förslag. Jag vill allra sist erinra riksdagens ledamöter om en sak: I de flesta länder är man i dag inte i det läget att man kan ha spenderbyxorna på, utan man är i en väldigt trist situation. Det gäller flera av våra grannländer och många länder ute på Europas kontinent, när nu oljekrisen slår med fruktansvärd kraft på bytesbalansen och skapar enorma underskott med risk för en kris. Ett land har devalverat, vilket naturligtvis betyder en stor prisökning. Då man får de här smällarna på bytesbalansen sitter man i dessa länder och diskuterar: Vilka statliga utgifter skall vi skära ner? Vilka löneförhöjningar skall förhindras? Vilka skatter skall vi höja? Detta måste man göra för att på något sätt få ekvationen att gå ihop. Vi i vårt land däremot är i det läget att vi byggt upp ett stort överskott i vår bytesbalans — det ryker väl nu men det har i alla fall funnits där — och en så hygglig valutareserv att vi kan säga: Vi kan inte utföra några illusionsnummer; de höjda oljepriserna är ett faktum. Vi kan inte trolla bort dem. Vi har bara att ta fram plånboken och betala. Det är ingenting annat att göra. Men vårt ekonomiska läge är så pass hyggligt att vi åtminstone till en del kan kompensera de ökade kostnaderna med stimulansåtgärder och det är internationellt sett ett mycket gynnsamt läge. Jag instämmer i vad herr Helén sade, att vi måste hålla en mycket hög beredskap för framtiden. Det spelar en avgörande roll vilken politik som det internationella samfundet inriktar sig på. Om vi får en protektionistisk återgång, och om alla länder i en sådan situation säger att nu skall vi öka exporten och minska importen, ja, då kan det bli en utomordentligt pinsam och ledsam utveckling av den internationella konjunkturen! Men om länderna i stället säger att vi skall satsa på att försöka hålla ihop i en internationell ekonomisk politik — ja, då kan vi gå igenom krisen betydligt lättare. Det förslag som vi har lagt i dag är också ett uttryck för att vi tar vissa risker och att vi är med i en internationell strävan att genom satsning kunna ta oss ur en besvärlig situation. Den signalen är inte minst viktig för ett land som vårt, som är så beroende av sin utrikeshandel, som har en så gammal och fin frihandelstradition och som är så positivt till internationellt samarbete som Sverige trots allt alltid har varit.

Herr talman! Jag kan i och för sig förstå att statsministern anstränger sig för att övertyga kammaren och allmänheten om att just i dag på morgonen är den bästa tidpunkten för regeringen att lämna besked; det är det ögonblick i tiden som är det bäst valda av alla tänkbara. Jag kan förstå den ambitionen även om jag inte respekterar den. Men jag tycker verkligen att det är att gå litet för långt, när statsministern efter detta konstnummer börjar tala om oppositionens anslutning till regeringens förslag, när oppositionens förslag redan finns i väckta motioner. Det var nämligen faktiskt vad statsministern gjorde när det gäller förslagen att ge ökat stöd åt barnfamiljer och pensionärer, när statsministern sade att oppositionen har redan givit sin anslutning i det fallet. Det är att vända upp och ned på verkligheten. Så bör det inte få gå till! Statsministern menade att det just i dag är möjligt att bedöma läget. Men vad oljan beträffar ligger det såvitt jag förstår i regeringens hand att informera sig om försörjningsläget på det sättet att regeringen säger till sina egna myndigheter att lämna den informationen. Jag vet inte om statsministern eller någon annan i regeringen har sagt till sina myndigheter att de så snabbt som möjligt skall lämna önskad information, så att vi får ett bättre underlag för bedömningarna, men regeringen bör rimligtvis kunna påverka tidtabellen därvidlag. Vad sedan avtalsuppgörelsen angår har jag redan sagt att det är utomordentligt att parterna på arbetsmarknaden har kunnat komma överens och att de har tagit sin del av samhällsansvaret. Det innebär att vi nu har en bättre grund för den politiska bedömningen. Den saken är fullt klar. Men statsministern ville å andra sidan inte säga, att om parterna inte hade kunnat komma överens så skulle regeringen ha flyttat fram sitt beslut undan för undan. Det har ju också hänt att parterna har haft så svårt att komma överens att detta inte har skett förrän riksdagen åtskilts. Jag menar alltså att det är bra att den biten finns där, men det kan inte ha varit något motiv för regeringen att vägra att ta ställning förrän avtalsrörelsen var klar. Vidare: Trenden i prisökningarna har varit känd. Till den del som prisökningarna har påverkats av regeringens egna beslut — jag tänker då på den del av prisökningarna som beror på höjda clearingavgifter osv. — har regeringen haft bättre grepp om dem än andra. Att prisökningarna både direkt och indirekt har effekter på ekonomin, sysselsättningen etc. är fullt klart. På grundval av vad som varit känt därvidlag har det rått stor enighet bland ekonomer av facket och andra bedömare om att det har krävts stimulansåtgärder, och många av dem har också krävt att dessa åtgärder skulle vara generella. Så några ord om det fördelningspolitiska inslaget. Jag har sagt — och jag upprepar det — att det är bra om man kan tidigarelägga åtgärder som ändå skulle ha vidtagits, för då får de en efterfrågeeffekt. Men jag tror inte att det är särskilt klokt att tala om engångstillskott. Varför ger man ett engångstillskott nu till barnfamiljerna och pensionärerna? Jo, därför att den summa pengar de för närvarande får inte längre räcker till lika mycket varor som förut, och vi vill försöka vidmakthålla deras konsumtionsnivå. Men förutsättningen för att man skall kunna tala om ett engångstillskott är, att när den period för vilken tillskottet är beräknat har förlupit, så måste priserna ha sänkts, för att inte nedgången i den faktiska köpkraften skall inträffa då i stället. Och vi kan väl vara överens om att vi inte kan hoppas på att priserna skall gå ned, i varje fall inte när det gäller oljan. Vi har väl inte mycket att hoppas på heller när det gäller övriga prishöjningstendenser utifrån som påverkar vårt land och inte heller när det gäller vår egen förmåga att hålla priserna i schack. Det är därför inte troligt att det tillskott som nu skall ges till dessa grupper inte skulle vara behövligt även efter denna period. Det är därför jag säger att det är bra att tidigarelägga åtgärderna — det är så vi har resonerat i mittenmotionen — men ge inte sken av att det är engångstillskott. När vi fattar beslut om detta skall vi därför ha klart för oss att vi skall leva med dessa åtgärder på vår budget framöver. Av den anledningen kan man inte ge dessa åtgärder en sådan omfattning att de får den effekt på efterfrågan som nu behövs; då har man ingenting att ta tillbaka sedan. Det är därför sådana här riktade åtgärder skall kompletteras med generellt verkande åtgärder; då pekar man inte ut någon särskild grupp när man blir på det klara med att ekonomin måste stramas upp igen. Jag tror att det vore olyckligt om vi inte hade detta förhållande klart för oss när vi tar slutlig ställning till vilken inriktning åtgärderna skall ha i just den här situationen. Statsministern sade att socialdemokraterna lägger fram de förslag som de utarbetat inom partiet, och sedan är det oppositionens sak att ta ställning, då är det oppositionens sak att ta ansvaret. I varje fall när det gäller den ekonomiska politiken är det precis tvärtom. Oppositionen hade lagt fram sina förslag. I dag på morgonen kom regeringen trampande efter.
Herr talman! Bortförklaringar gör bara saken värre. Det är en gammal fin regel som gäller även statsministrar. Om regeringen enligt gällande regler hade lagt fram en samhällsekonomisk bedömning i statsverkspropositionen och inte i dag, hade jag självfallet inte skyllt herr Palme och regeringen för bristande renhårighet. Nu kvarstår beskyllningen. Herr Palmes en timme och tio minuter långa anförande var fyllt av ord som illusionsnummer, indignationsnummer och cirkusnummer — en lång rad av nummerhästar. Kavalleristen sitter tydligen kvar hos herr Palme. ”Den nya individualismen” är bara den gamla egoismen, säger herr Palme. Det är en mycket farlig omskrivning. Att säga det är att rikta en beskyllning för ren och skär egoism mot människor som reagerar mot överdrifterna och övermodet i den socialdemokratiska politiken. Individ måste vara något fult ord i herr Palmes vokabulär. När jag talar om den Nr 14 nya individualismen eller, för att använda herr Palmes uttryck, den nya Onsdagen den egoismen talar jag om människor som reagerar mot ett orättvist 30 januari 1974 skattesystem eller ett skattesystem som de upplever som orättvist. De — reagerar mot en prisstegringspolitik som är oerhörd, de reagerar mot en bostadspolitik som de uppfattar som orimlig, de reagerar mot en markpolitik som de tycker är oresonlig, de reagerar mot det överstarka samhällets försök att tvinga in enskilda människor i vissa bestämda fållor eller fåror. Och då blir de människorna, som reagerar på det sättet, beskylda för att vara egoister. Är det inte att sätta sig på väljare, sätta sig på medborgare som reagerar fullt naturligt inför det som de tycker är fel och tokigt i samhället! Varför tror statsminister Palme att tidningen Fackföreningsrörelsen, som jag tydligen läser flitigare än Olof Palme, talar om att socialdemokraterna har fått väldiga problem, eftersom de förknippas med det överhetssamhälle som identifieras med socialdemokraternas starka samhälle? Det är reaktionen mot det samhället som jag vill göra gällande ligger i begreppet den nya individualismen, en reaktion mot en misslyckad politik. Om herr Palme kallar det egoism är det inte mig han hoppar på utan de människor som reagerar på detta sätt. Vi måste, sade herr Palme, finna vägar till en ny och starkare gemenskap, och det är en svår uppgift som endast kan lösas av aktiva människor i demokratisk samverkan. De här meningarna kan jag instämma i, och jag stryker särskilt under ordet aktiv, därför att vi vill stärka individernas ställning inte bara på arbetsplatserna — även där — utan i samhället över huvud taget. Och vi tror att den här demokratiska gemenskapen — samverkan — i första hand måste utgå från individer, från enskilda, ansvarstagande, självständiga och oberoende människor, som har lust att göra insatser för samverkans skull, för gemenskapens skull. Det skall inte vara order uppifrån. Man skall vädja till människornas lust att göra dessa insatser. Det är det jag menar är oerhört väsentligt i detta sammanhang, och det är det som Olof Palme inte har någon som helst förståelse för. Nu hävdar man, säger herr Palme i sitt anförande, från högerhåll — som det alltid heter — att vi måste rida spärr mot en utbyggnad av den offentliga sektorn, därför att den hotar friheten. Det är inte vad vi har sagt! Vi har sagt att det inte går att bara satsa på den offentliga sektorn, därför att den offentliga sektorn inte enbart löser problem för alla möjliga människor, utan också medför problem. Den medför också ett behov av ständigt stigande skatteinkomster och en växande byråkrati. Drar man ut dagens trender kommer man att finna att utvecklingen så småningom kommer att slå i taket. Det kanske inte är herr Olof Palmes problem — Ni kanske inte sitter i den ställningen den dagen — men det är ett problem som socialdemokraterna har allt intresse av att varsebli och ta itu med innan det blir verkligt akut. Marknadskrafter är ett skällsord för herr Palme i mycket stor utsträckning. Vad är marknadskrafter egentligen? Jo, det är fria konsumenter, fritt val av fria människor, en fri prisbildningsmekanism, rätten till fritt arbete och fritt företagande. Ingen har sagt — det påpekade jag i mitt huvudanförande — att marknadskrafterna ohämmat skall få styra och härska. Vi har krävt lagstiftning, och vi kräver en ekonomisk politik som ställer marknadskrafterna under kontroll. Det är alldeles nödvändigt. Därför får man inte göra denna debatt till svart och vitt som Olof Palme har gjort. Går man för långt åt det ena eller andra hållet går det galet. När konservatismens idéer konfronterats med verkligheten, säger herr Palme, har de kraschlandat. Har inte herr Palmes socialdemokrati kraschlandat? Den verklighet som ni började slåss med 1969 var starkare än ni var. Det har de senaste valresultaten visat. Och så går herr Palme som vanligt till England. Stackars England! Nu är herr Sträng och herr Palme överens om att England kan man alltid kritisera — det är ju lättare att tala om England än om annat. Jag såg i dag i tidningen att det nu i alla fall har gått så långt att Harold Wilson själv har tagit itu med vissa fackföreningsledare och gjort gällande att roten och upphovet till en del av de problem som man slåss mot i England är just en fackföreningsrörelse som inte har nått den mognad som vår svenska fackföreningsrörelse har nått. Men låt oss diskutera Sverige i stället för England! Jag tror att det vore bättre för debatten.

Herr talman! Statsministern säger att nattens lilla improviserade finansplan inte är någon stridshandling; vi är överens om behovet av stimulanser — vi är helt ense där, sade han — och vi är i stort sett överens om ramen för dem. Det låter bra, men jag är inte så säker på att vi är så överens om ramen. Vi framlade våra motioner med utgångspunkt i vad vi då visste om priserna, men ni har höjt priserna sedan dess. Det inkräktar väsentligt på köpkraften och kan motivera en ökning, och såvitt jag förstår ligger vår ram redan från början över er därför att vi tror på ett verkligt behov av kraftiga stimulanser den här våren. En rad fackekonomer har redan hunnit framträda för radion medan vi har stått här och talat i kammaren, och de har sagt att regeringens ram på 2,8 miljarder är för snäv. Låt oss därför inte låsa oss på den punkten just nu, utan verkligen diskutera detta i finansutskottet! En tillfällig momssänkning är inte bra, säger statsministern — någonting sådant har inte fungerat tidigare. Nej, det kan det väl inte ha gjort; det har aldrig företagits någon tidsbegränsad sänkning av momsen, så vi har inga erfarenheter. De förändringar som har vidtagits har legat i ett skede före mervärdeskattens införande, så grip inte till det argumentet som bevis för att vi skulle ha fel! Men det viktiga är inte hur vi hanterar det här med småargument, utan graden av rörlighet som vi anser nödvändig för att klara både detta konjunkturläge och ett kommande konjunkturläge. När då herr Palme kommer med en sådan kritik av momssänkningen skulle jag vilja fråga: Är det ett principuttalande? Betyder det att mervärdeskatten aldrig kan sänkas utan bara höjas? Då är vi på väg över i en kraftig principiell motsättning. Det intressanta är också att få veta hur hög grad av rörlighet regeringen förbehåller sig i de åtgärder som den nu har föreslagit. I fråga om byggmomsen är man tydligen beredd att bevara rörligheten för Nr 14 framtiden. Men är inte flertalet av de 2,8 miljarderna av den karaktären Onsdagen den att vi binder oss för permanenta åtaganden? Det är viktigt att få veta 30 januari 1974 detta. I ett annat avsnitt av debatten sade herr Palme att han håller med mig om att vi skall bekämpa byråkrati och förstelning, men samtidigt fick man inte kritisera den ransonering som nu har avslutats, eftersom det vore att kritisera de människor som hade handhaft den ute på länsstyrelser och på andra håll. Det är väl självklart att inte jag står och kritiserar mina gamla arbetskamrater på en länsstyrelse! Jag vet hur de har slitit — just dag och natt, som statsministern sade — men det kan ju ha varit fel i sättet att lägga upp en del av arbetet, och det måste man väl ändå ha rätt att diskutera så här efteråt. Var det t.ex. rätt, när man hade så ringa tid för förberedelserna, att bestämma sig för att bygga in i rutinerna ett system som även skulle ta fast syndare i fråga om bilbeskattning och trafikförsäkring? Ja, om man hade haft förberedelserna tillräckligt väl gjorda, hade det varit rimligt, men i detta läge var det tveksamt att bygga in det i rutinerna. — Det här är ingen fundering så där bara på en höft, utan detta har högt uppsatta ämbetsmän noga diskuterat och haft delade meningar om. En annan sak: Var det rimligt att man icke fick ut bensinkorten till mer än 100 000 bilägare till den 21 december, när man med små enkla medel i rutinerna på bilregisternämnden i Örebro skulle ha kunnat klara det? Detta är principiella frågor; de innebär icke kritik mot någon enskild människa. Jag tror att man skall följa statsministerns linje när han betonar det oerhörda värdet av att människor frivilligt vill medverka. Sannolikt har de besparingar som gjorts även under ransoneringsperioden varit något större på frivilligsidan än vad som har åstadkommits genom den rent mekaniska nedpressningen via ransoneringsmått. Vägverkets siffror tyder på den saken. Det är oerhört viktigt att man inför fortsättningen bevarar det mått av förtroende som finns, så att människor känner att det är meningsfullt att här medverka. Det är den typen av frivillighet som det finns så oändligt många exempel på i de svenska folkrörelsernas historia att det är värt att satsa på den. Till sist ett litet inpass i den diskussion om det parlamentariska läget som de andra deltagarna i debatten för med så mycket större frenesi än vad jag gör. Statsministern läste upp kalendariet: den 26 januari hände det, den 28 januari hände det, den 29 januari, den 30 januari osv. Men att den 26 januari väcktes oppositionsmotioner var helt borta ur kalendariet. Nog var det väl ändå så — det är väl ingen självförhävelse från vår sida att konstatera det — att ni gärna ville se vad oppositionen lade fram. Och jag tycker att det var bra att ni ville göra det. Men då skall det också framgå av redogörelsen och det skall inte, som herr Fälldin så riktigt påpekade, framställas så att här lägger regeringen fram sina förslag, sedan får oppositionen i stort sett rätta sig därefter. Är man en minoritetsregering måste man respektera att det till riksdagen kommer handlingar från två håll, propositioner från kanslihuset och motioner från oppositionspartierna. Vi räknar nog med att ni nu ändå har kommit ned i ett sådant minoritetsläge att det är nödvändigt för regeringen att verkligen studera våra förslag. Det väcktes ca 1 600 motioner — det var allt som sades om detta. Där finns en rad viktiga frågor som den här riksdagen måste ta ställning till, t.ex. kravet på en allmän arbetslöshetsförsäkring som inte stänger ute över miljonen unga arbetstagare, nya på arbetsmarknaden. Det kravet kommer ni inte att kunna krypa undan.

Herr talman! Herr Fälldin sade i sitt inlägg att vi inte skulle få en droppe mer olja om vi förstatligade oljebolagen. För det första är det inte sant, eftersom det skulle gå mycket lättare att sluta avtal om leveranser direkt från oljeländerna, om inte de stora kapitalistiska oljetrusterna stod emellan. För det andra är det precis samma passivitetsoch kapitulationssvar som vi har fått varje år som vår riksdagsgrupp ställt kravet att oljehanteringen skulle förstatligas. Man måste på socialdemokratiskt och borgerligt håll begripa att man genom denna vägran att ta hand om oljehandeln, genom att man i stället ökat Sveriges beroende av de internationella oljebolagen bär det politiska ansvaret för bristerna i oljeförsörjningen och för kapitulationen inför oljetrusternas utpressning för högre priser. Jag har svårt att förstå varför regeringen inte ens kan lämna svar på frågan om man vill göra en ordentlig undersökning av den roll som de stora internationella oljetrusterna har spelat i hela detta krig för att driva upp priserna och hur deras manipulationer har skadat Sverige och folkförsörjningen. En annan fråga som vi många gånger har aktualiserat är frågan om oljebolagens skatter. Oljebolagens filialer betalar i allmänhet inga skatter här i Sverige. Riksdagen beställde redan 1970 en utredning. Jag vill fråga finansministern: När tillsattes den utredningen? Om det inte finns tillräcklig tillgång på en vara, det må röra sig om bensin och olja eller någonting annat, får man tillgripa ransonering för att få en rättvis fördelning. En ransonering med plånboken, dvs. genom att höja priserna, är den sämsta metoden. Men det finns många människor som nu reagerar och tycker sig utsatta för ett dåligt skämt av myndigheterna i samband med bensinransoneringen. De har skrivit blanketter och ansökningar, de har fått avslag och försökt igen, de har snålat på sina ransoner. Och så, efter 23 dagar och till en kostnad av som det uppges 30 miljoner kronor för det byråkratiska maskineriet, blåses ransoneringen av över en kväll. I stället för ransonering blir det kraftiga prishöjningar. Tror någon verkligen att allt detta efterlämnar något slags ökat förtroende för myndigheterna? Herr Palme riktade en uppmaning till mig — mycket vänligt — att dra in nosen. Detta leder omedelbart till den intressanta frågan: Var har herr Palme nosen just nu? Man kan ju dra vissa slutsatser av kärleksbetygelserna mellan honom och andra socialdemokratiska statsråd å ena sidan och en viss Helén å andra sidan. Men det förefaller mig som om det skulle finnas en stark opinion ute i den socialdemokratiska rörelsen som just nu till herr Palme och partiledningen riktar uppmaningen: Dra in nosen! En mycket allvarlig brist i det förslag som regeringen ställt i dag är, som jag redan påpekat, att tillskotten till barnfamiljerna och pensionärerna bara är tillfälliga — de är engångsföreteelser. De utbetalas vid ett tillfälle, och sedan försvinner de. Det är naturligtvis bättre än ingenting. Men det krav som barnfamiljerna och pensionärerna ställer och som är mycket berättigat är ju en varaktig förbättring av sin levnadsstandard och sina förhållanden. När det gäller det förslag vi har ställt under den allmänna motionstiden vill jag med detsamma säga att vi vill komma med tilläggsförslag. Vi hade ingen aning om den våldsamma stegringen av bränslekostnaderna för bostäderna som skulle åstadkommas genom regeringens beslut om prishöjningar. På den punkten tycker jag, som jag förut sade, att regeringens förslag är allra svagast. Regeringsförslaget när det gäller bostäderna är bara av tillfällig karaktär — en momssänkning tills vidare. Det är precis vad de borgerliga föreslår fastän de vill ha en allmän momssänkning. Men även denna skall vara tillfällig, och regeringen har starkt argumenterat mot deras lösning. Den fråga som hyresgästerna ställer sig och kommer att ställa sig är: Skall man sedan höja hyrorna i dessa fastigheter när det är slut på den här engångssubventionen? Vad blir då följden för hyresgästerna? Ja, det blir tydligen mycket kraftiga prishöjningar enligt regeringens paket. Min andra fråga, på vilken det inte lämnats något som helst svar, är: Vad tänker regeringen göra för att ge hyresgäster och småhusägare kompensation för den kraftiga höjning av bränslekostnaderna som nu blir följden av beslutet om prishöjning på oljan?

Herr talman! Herr Hermanssons nos — hans inlägg på den punkten var kanske något egendomligt för att vara ett inlägg i debatten om de mänskliga frioch rättigheterna; det var nämligen den saken vi diskuterade. Jag sade att just i den debatten, där det uppträder klara diktaturanhängare, bör man vara aktsam och dra in nosen, inte rent allmänt men från avgrunden. När det gäller oljebolagen sker det internationella undersökningar och vi skall naturligtvis också så gott vi kan undersöka deras hantering. Men läget är ju det att vi här i landet inte tillåtit några prishöjningar som inte varit direkt motiverade av oljeländernas prishöjningar. Herr Hermansson kan undersöka alla oljeländer på den punkten, och han får då en ganska god bild av läget. Till herr Helén vill jag säga att jag inte alls påstår att denna ransonering i alla avseenden har genomförts perfekt. Man kan nu i efterhand gå igenom vad som gjorts och skaffa sig erfarenheter för det fall vi skulle komma i en liknande situation igen. Det är helt orimligt att begära att allting skulle ha fungerat perfekt. Jag kände bara ett behov av att i ett läge, då dessa människor nästan var fågelfria, betyga vår vetskap om att de utfört ett utomordentligt bra arbete. Sedan är det allmänhetens sparande som har lagt grunden till framgången med ransoneringen. Om herr Fälldin för prestigens skull vill att jag skall understryka att oppositionen föreslagit höjda barnbidrag och energibesparande åtgärder, gör jag gärna det. Jag talar också gärna om att oppositionen kom med sina förslag den 26 januari. För oss ligger det ingen prestige i denna fråga. I och för sig hade vi gärna velat framlägga våra förslag före motionstidens utgång. Det hade varit en fördel. Inga taktiska vinster kunde göras. Men det rent faktiska materialet — resultatet av avtalsförhandlingarna samt konjunkturinstitutets rapporter och redovisningen av försörjningsläget — förelåg inte förrän efter veckoslutet. Vi har i realiteten alltså haft två dygn på oss för framläggandet av våra förslag. Att det inte skedde den 11 januari berodde på att materialet då var för dåligt. Inte ett enda land i Europa vågade vid den tidpunkten ge uttryck för någon bestämd bedömning av den ekonomiska utvecklingen. Då var det rent sakligt sett klokt att vänta, även om det kunde ge oppositionen en och annan poäng i den allmänna debatten. Herr Fälldins resonemang var litet svårt. Om en barnfamilj får en momssänkning på 5 procent under fyra månader och man sedan åter höjer momsen med 5 procent, har inte priserna sjunkit under tiden, utan man tar tillbaka en förmån. Det är precis på samma sätt om man vid ett tillfälle gör en kontant utbetalning av 200 kronor och sedan inte upprepar den när konjunkturläget ändras. I princip blir det konkreta resultatet exakt detsamma. Barnfamiljerna får under en viss tidsperiod en förmån, som sedan försvinner, såvida den inte ersätts av någon annan. I det ena fallet ger man förmånerna via priserna, i det andra fallet via en kontant utbetalning. Det är omöjligt att påvisa någon principiell skillnad. Momsförfarandet innebär inte något principiellt ställningstagande, eftersom momsen är ett av de ekonomisk-politiska instrument som vi förfogar över. Den klaviaturen får vi spela på. I varje särskild situation måste vi fråga oss hur vi bäst kan utnyttja våra ekonomisk-politiska medel. Vi kom den här gången till det förslag som i dag framläggs. Herr Bohman citerar alltid socialdemokraterna och nämner överhetssamhället. Men socialdemokratin övertog ett gammalt konservativt ämbetsmannaoch överhetssamhälle. Att omvandla detta samhälle till ett demokratiskt samhälle, byggt på de vanliga löntagarnas inflytande, är en lång process. Vi drabbas — vilket många påpekat — av resterna av det månghundraåriga överhetssamhället. Det tar mycket lång tid att demokratisera en byråkrati. Men detta, som tillhör moderaternas historia, använder herr Bohman för att angripa oss med. Och herr Bohmans teknik är den att aldrig säga att han företräder någonting, utan han plockar fram något som han har hört någon annan säga, och så tolkar han detta som han hört. När jag sedan angriper herr Bohman säger han: Hur kan herr Palme angripa denna människa som sade detta till mig? Men herr Bohman skulle ju inte framföra dessa åsikter, om han inte själv delade dem. Han kan inte gömma sig i anonymiteten. När herr Boham framför riktigt reaktionära synpunkter försöker han skylla på att han bara vidarebefordrar vad folk har sagt, men det är en dålig metod för en politiker. Man skall stärka individen mot staten, säger herr Bohman. Man skall minska statens maktmedel. Men det är ju inte sant när det gäller moderaterna. I fråga om polisen och försvaret vill moderaterna öka statens maktmedel — de rent fysiska maktmedlen — utöver det vi är beredda att gå med på. Där har man icke ett dugg av rädsla för staten och överhetssamhället, för statens makt och allt det där andra. Där ställer man upp. Men det är någonting annat i er tankevärld, när människorna oroas över miljöförstöringen och vänder sig till samhället och vädjar om en lagstiftning, när människorna oroas för sjukdom och ålderdom och kräver större trygghet. Annat är det när människorna oroas över de multinationella företagens ökade makt och kräver statliga insatser. Annat är det när jobben tar slut och människorna kräver att samhället tar ett ansvar eller när energioch råvaruförsörjningen skapar oro och människorna kräver att samhället skall gå in. I den situationen försöker ni skapa en klyfta mellan individen och hans möjligheter att tillsammans med andra forma en bättre framtid. I den meningen är den nya individualism som ni propagerar för ingenting annat än en gammal egoism. Vi kommer att möta ökade krav på gemensamma insatser, och då får vi hela tiden ta striden med dessa reaktionära element. Men samtidigt måste vi också förmå utveckla denna gemenskap på ett sätt så att vi undviker byråkrati och förstelning. Det är en mycket svår uppgift, men grundvalen måste ju ändå vara denna: Vilka är människornas krav på framtiden? De kraven kan i så oerhört väsentlig del bara tillgodoses med gemensamma ansträngningar på solidaritetens grund. Då gäller det att finna uttryck för handlingskraft för att lösa problemen men samtidigt demokrati och medansvar när besluten genomförs. Det är framtidens svåra och lockande uppgift, och där är herr Bohmans enda bidrag detta tal om överhetssamhälle och om individualism och egoism.

Herr talman! Allra först vill jag instämma i vad herr Helén sade om att de prishöjningar som regeringen meddelade i går ökar behovet av stimulans. Statsministern och jag har diskuterat fördelningspolitik respektive konjunkturpolitik, och vi är överens om att en tidigareläggning ökar människornas förmåga att köpa som förut. Statsministern medger problemet. Det borde också leda till slutsatsen att det vi bör göra är en kombination: Sänka momsen generellt och därutöver ge ett riktat stöd till grupper som är särskilt utsatta. Men eftersom vi inte kan räkna med att priserna sjunker så låt oss ha klart för oss att det stödet måste ligga kvar. Det tror jag är det kloka. Och på tal om prestige: historien får visa om statsminister Palme och socialdemokraterna är beredda att dra den slutsatsen, vilken borde vara rätt naturlig, av detta meningsutbyte och det resonemang som statsministern själv har fört. Herr talman! De här prisökningarna på bränsle måste observeras också när det gäller deras regionala verkningar. Jag tänker t.ex. på transportstödet. Även om det finns skillnader i uppfattning om hur detaljer i det stödet skall utformas så har det rått enighet om att minska transportkostnadernas betydelse för företag verksamma i skogslänen. Om vi vill trygga och bygga ut sysselsättningen i stödområdena får effekten och betydelsen av transportstödet inte urholkas. Därför är det viktigt att undersöka hur de kraftigt höjda drivmedelskostnaderna verkar och vad som behöver göras för att vidmakthålla och förbättra skogslänens och andra glesbygders möjligheter att hävda sig. Det är orimligt om skogslänen och glesbygden skall bära stora bördor i form av arbetslöshet och oacceptabla prishöjningar.

Herr talman! Det var faktiskt inte jag som förde in begreppet överhetssamhället i debatten. Det var tidningen Fackföreningsrörelsen. Men nu är det så, säger Olof Palme, att vi övertog överhetssamhället från det gamla konservativa samhället — alltså för över 40 år sedan. Sedan amiral Lindman avgick 1930 har antalet statsanställda ökat kanske 20 gånger, så något ansvar har ni väl i alla fall för den utvecklingen. Men för Olof Palme — det tycker jag kammarens ledamöter borde ha klart för sig — är fortfarande individen uteslutande en egoist. Det är slutsatsen av det resonemang som herr Palme har fört här i dag. Sedan tillbaka till ekonomin. Jag tycker att det är svepskäl som regeringen för fram när ni förklarar att ni inte tidigare på grund av rådande osäkerhet kunde presentera era bedömningar, för ni har när ni säger det missat det väsentliga, och det är följande: Alla visste att vi skulle få en våldsam prisstegring, men inte exakt hur stor. Alla visste att efterfrågan i samhället var otillräcklig. Alla visste att arbetslösheten skulle öka. Alla visste att det var risk för att investeringarna inte skulle bli vad de borde bli. Och alla visste att vi behövde bygga ut vår kapacitet. Det är i det läget som man har tillräckligt underlag för att presentera ett klart alternativ. Ni gjorde ingenting från regeringens sida förrän i dag. Skall vi gå tillbaka till dimman på fjället så tror jag att man inte skall övernatta för länge på fjället i dimma om man verkligen skall nå ett mål för sin vandring, för sin politiska strävan. Jag lyssnade med stort intresse men hade inte tid att blanda mig i herr Palmes konjunkturpolitiska debatt. Jag tycker det var en besynnerlig debatt, och vi får väl hoppas att vi, när finansministern går upp senare i dag, får en bättre presentation av hur den socialdemokratiska regeringen ser på möjligheten att genom en aktiv konjunkturpolitik påverka ekonomin i både positiv och negativ riktning alltefter konjunkturerna. Herr Palmes svar var verkligen inte klarläggande. Slutligen har vi nu, innan jag fått mitt interpellationssvar, fått besked om att regeringen tänker utforma en informationsskrift om grundlagen. Jag utgår självfallet från att företrädare för oppositionen får vara med om att utforma denna skrift liksom också från att den kommer att utarbetas så snabbt som möjligt, så att i varje fall en del av upplagan hinner gå ut till folk innan riksdagen fattar beslut i denna fråga.

Herr talman! Ett ämne som trängt sig fram i många inlägg i debatten — och det är naturligt mot bakgrunden av hur människor har reagerat inför ransoneringssituationen — är frågan hur vi skall få ett bättre inflytande över offentliga tjänster. Hur skall de bli sådana att de svarar mot de många människornas enskilda önskemål? Detta ser vi som en viktig och grundläggande uppgift. Jag skulle vara glad om man kunde föra den diskussionen ett steg vidare med socialdemokratin. Ännu i 1970 års remissdebatt hette det att diskussionen om närdemokrati var fel debatt — det var vad herr Palme slängde mig i nosen den gången. Nu är mitt intryck att man på det allmänna planet, så länge vi håller oss till principer, inte längre vill resonera så. Då medger man att det genom den enorma breddningen av de offentliga tjänsterna har uppkommit ett nytt behov, som gäller mänskligare kontakter och större hänsyn till de enskilda människornas önskemål. Men när vi sedan kommer över till de konkreta praktiska försöken att ändra på situationen blir det väldigt trögt. Ta t.ex. våra förslag om lokala styrelser, s.k. kommundelsråd! Dessa har socialdemokraterna bekämpat i flertalet kommuner. Om jag är riktigt underrättad — åtminstone har jag hört den uppgiften — har den socialdemokratiska ledningen i Stockholms stadshus inte velat skicka in till regeringen en begäran, som antagits genom majoritetsbeslut i fullmäktige, att ändra i kommunallagen så att man skall kunna välja kommundelsråden direkt. Men här har regeringen en chans: tredskas man i Stockholms stadshus, kan regeringen ta ett initiativ direkt och föreslå en sådan ändring i kommunallagen. Jag tog tidigare upp hur viktigt det skulle vara för hela riksdagens möjligheter att komma i direkt kontakt med människorna vid den tidpunkt då besluten verkligen skall fattas, något som kunde ske om vi öppnade utskottens förhandlingar — inte i samband med de slutliga besluten men under det skede då man tar in uppgifter — genom förmedling av press och radio.

Herr talman! Herr Palme sade att de prishöjningar på olja som skett i Sverige har genomförts i anslutning till oljeländernas prisstegringar. Det är en allmän formulering som är mycket försåtlig. Det är ju allmänt bekant att producentländerna bara får en mycket liten del av det slutgiltiga konsumentpris som betalas i ett land som Sverige. Enligt Shells statistik fick i december 1973 producentländerna per ton råolja 23 dollar medan raffinaderier och frakter tog 20 dollar och oljebolagens vinst uppgick till 112 dollar. Jag hoppas att en förskjutning skall åstadkommas i dessa relationer, men fortfarande är det så att de stora oljebolagen tar den största delen av det pris som Sverige får betala för oljan. Det räcker heller inte för herr Palme att hänvisa till att Sovjetunionen följer Amsterdamnoteringar när det gäller dess oljepriser. Man kan ha den uppfattningen att Sovjetunionen borde sätta lägre priser än andra på sin olja, men det väsentliga är vem som har varit drivande i detta priskrig. Alla vet ju att det är de stora internationella oljebolagen. Jag tycker det är en egendomlig verklighetsuppfattning som regeringen ger uttryck för, om den försöker att påstå någonting annat. En fråga som det inte har gått att få något som helst svar på här i debatten är vad regeringen avser att göra för att kompensera hyresgäster och småhusägare för de kraftigt ökade bränslekostnaderna till följd av de nya prisstegringarna på olja. Man har ju förut beräknat att priserna under 1974 skulle stiga med mellan 10 och 12 procent. Nu får vi ett paket från regeringen som håller matpriserna nere, men å andra sidan har här kommit den kraftiga höjningen av oljepriserna som handelsministern har uppgivit skulle driva upp prisnivån med i runt tal 1 procent. Det blir alltså snarast en högre siffra i stegring än de 10 å 12 procent som tidigare har uppgivits. Då är det mycket stor risk för att de löneförbättringar som kommer genom det nyligen slutna avtalet icke räcker till att kompensera för de kraftiga prisstegringarna under året, utan att det i stället blir en reallönesänkning för lönarbetarna som de måste söka kompensera genom en hårdare arbetstakt. Resultat: ökad förslitning, yrkessjukdomar och utslagning från arbetsplatserna. Allt detta händer samtidigt som de stora företagen redovisar kraftigt ökade vinster. I det läget måste man enligt vår mening gå in och söka ge någon form av kompensation för dessa kraftigt stegrade bränslekostnader, som hårt drabbar både hyresgäster och ägare till småhus.

Herr talman! Jag tror att herr Fälldin och även herr Helén har gjort ett sakligt fel i dag. Ni säger att det är en ny situation, för de här prisstegringarna hade man inte räknat med i tidigare kalkyler. Såvitt jag begriper situationen rätt har konjunkturinstitutet och andra i sina priskalkyler räknat med fullt genomslag av de prisökningar som oljeländerna vidtagit i december och den 1 januari och som nu får sina konsekvenser här i landet. De här prisstegringarna är redan inräknade i det material ni har haft att ta ställning till när ni skulle utveckla era motioner. Det var alltså inget bra argument. Om oljepriset stiger påverkar det kostnaderna, och det finns ingen väg på vilken vi som nation kan kompensera oss för detta. Jag tror det är viktigt att göra det klart. Vi måste betala priset, men vi kan lindra verkningarna. Till en del kommer ju de ökade bostadskostnaderna att klaras via bostadstilläggen som följer med. En del klarar vi genom de andra åtgärderna i fråga om momsen på bostadsbyggandet och prissänkningen på livsmedel. Men jag tror det är väldigt viktigt att vi är ärliga nog att säga, att vi aldrig kan kompensera bort det faktum att de oljeproducerande länderna tar ut åtskilliga gånger högre priser. Det är bara ett faktum. Finansministern kommer att ha mera tid på sig i kväll för att utveckla den ekonomiska politiken. Jag vill ändå säga att vi skall minnas att vi har ett gynnsamt läge med en stor valutareserv. Men vi har också stora framtidsuppgifter, och vi lever i ett osäkert läge. Vi bör vara försiktiga med att alltför mycket försvaga vår ekonomi, för det kan komma mycket surt efter. Därför tror jag att man inte skall konstra till det för sig och säga att här har vi kommit med en ram, sedan har socialdemokraterna lagt fram en ram, och så plussar vi på den en bit. Så kan vi hålla på och plussa på tills det inte finns mycket till ekonomi kvar att plussa på någonting i. Jag skulle ändå vilja uttala ett varningens ord på den punkten. Till herr Helén vill jag ha sagt att när det gäller nämndemannainstitutionen — det glömde jag att ta upp förra gången — har faktiskt justitieministern redan deklarerat regeringens mening i dagens tidning. Vår klara uppfattning är att man bör ha en proportionell uppdelning av nämndemannaplatserna i alla kommuner. Det har talats om fel debatt. Jag menar inte att man skall spela ut behovet av en planmässig hushållning och behovet av en basdemokrati mot varandra. Det var det jag på den tiden anförde. Bland alla hästkonster förklarade herr Bohman att jag hade sagt att jag betraktar individen uteslutande som egoist. Det var den kontenta som herr Bohman lyckades dra ur min förkunnelse. På sätt och vis är det både trist och tragiskt, för om det var någonting som min förkunnelse innefattade så var det precis motsatsen. Jag vet att varje människa har sina intressen, sin egoism som hon värnar, sin konsumtion som hon vill slå vakt om, sitt jobb, sin ställning, sin familj. Det är självfallet att det är så. Men det finns också någonting utöver detta, som är gemensamt, som är solidaritet, och utan denna solidaritet kan inget samhälle fungera. Det är en djup lärdom inom arbetarrörelsen, som endast genom solidariteten kunde hävda sina krav i herr Bohmans socialkonservativa samhälle.

Det är krav som framtiden kommer att ställa oss människor inför, om vi inte skall överlåta bestämmanderätten åt makteliterna, de multinationella företagen, de stora diktaturerna och vad som må finnas kvar. Då menar jag att vi som politiker har en moralisk förpliktelse för framtiden att just framhäva dessa krav på gemenskap och solidaritet. Vår uppgift är att handla i nuet, att ta itu med vad det nu gäller — stimulanser för ekonomin när oljekrisen drabbar oss, tusen och en praktiska ting. Men vi skall från den överblickande målsättning som vi representerar också försöka ge en bild av framtidens problem så som vi kan skönja dem. Det är energioch råvaruknapphet, det är dessa fruktansvärda klyftor mellan rika och fattiga länder, det är behoven av gemenskap som, om det inte skall bli diktaturens påtvingade gemenskap, måste bli människornas frivilliga solidaritet. Det är det jag har talat om. Och om herr Bohman tycker att det var ett uttryck för att jag hävdar att individen är bara egoist, så är det en missuppfattning. Möjligen kan det bero på herr Bohmans anfäder. Jag noterar att herr Bohman nu citerade inte bara socialdemokrater utan även den grekiske filosofen Protagoras, och Protagoras var sofist — det som Sokrates kallade en grosshandlare eller en minuthandlare i de läror, varav själen har sin näring. Sofismen ledde till värdenihilism, normupplösning och extrem individualism. Jag håller på Sokrates! Moderaterna har ju också i sin motion talat om att de bygger på socialkonservatismen — däri har de sitt ursprung. Socialkonservatismens fader var Bismarck, och han utbrast på sin tid: ”Våra demokratiska vänner kommer att skrika förgäves, när folket ser att furstar intresserar sig för dess välfärd.” Välfärden var ett sätt att hindra demokratin. För oss är demokratin ett sätt att skapa välfärd. Det som skapas i det här landet, sade en gång Ernst Wigforss, skulle vi aldrig uppskatta, om det vore någon upplyst furste, någon överhet som hade delat ut det, utan det får värde därför att människorna i sina gemensamma organisationer, på grundval av sin solidaritet, skapat det hela. Så vill vi fortsätta. Detta, herr talman, sagt rätt fridsamt. Må detta vara detta om herrar Protagoras, Bismarck och Bohman.